Herr talman! Vi känner igen tongångarna från herr Lorentzons resonemang när det gäller skogsindustrin och kanske även i andra sammanhang här i riksdagen. Jag försökte faktiskt följa med en bit, och jag hade också förberett mig genom att läsa hans anförande föregående år i motsvarande debatt. Jargongen och tongångarna är precis desamma. Innan jag går in på det jag har tänkt anföra beträffande utskottets behandling av frågan skall jag på ett par punkter försöka säga något om vad herr Lorentzon här har anfört. Det är två saker som har varit genomgående i hans resonemang både tidigare år och i år. Dessa två saker skall man naturligvis ha respekt för. Det första gäller forskningen om ligninet. Han hängde upp sig speciellt på att man inte har gjort någonting åt detta. Framträdande vetenskapsmän erkänner också att man ännu inte har funnit något guldkorn, men man håller på att forska på området. Det andra som jag tänkte säga någonting om är Pappersindustriarbetareförbundets kongress och vad som där har uttalats vid olika tillfällen — något som herr Lorentzon tycks ha förälskat sig i. Som ren amatör skall jag försöka att i kammarens protokoll bara läsa in litet av forskningsresultaten inom olika delar av massaindustrin. När det gäller ligninet är det, som jag har sagt, så att man ännu inte funnit någon lösning på problemen. Men man tror sig kunna, säger man, med termomekanisk massa föra papperstillverkningen vidare. I korthet innebär denna termomekaniska process — nu läser jag vad tekniker sagt —- en ångbehandling av flisen direkt från den mekaniska bearbetningen, och denna ångbehandling sker vid 100-140" C. Man bryter på något sätt vid denna behandling ned de yttre lagren av fiberväggarna. Vid denna process skall då fibrernas yta inte täckas helt av ligninet, vilket gör att massan blir lättare att efterbehandla och lättare kan bilda tvärbindningar mellan cellulosafibrerna. Denna termomekaniska massa skall ha goda utvecklingsmöjligheter för framställning av papp, mjukpapper och tidningspapper. Även för vissa kvaliteter tryckpapper skall denna termomekaniska massa ha vissa framtidsutsikter; blekningsmetoder som löser ut ligninet har ännu ej framkommit. Och märk det värdefulla, att med denna termomekaniska massa får man 95-procentigt utbyte, vilket skall jämföras med endast 50-procentigt utbyte av vedråvaran för den kemiska massan. Herr Lorentzon säger att vi har släpat efter så mycket. I Framsteg inom forskning och teknik 1973 konstateras faktiskt — herr Lorentzon kan själv läsa vidare om han vill — att vi har en fabrikation som vi i början av 1974 skulle vara först med i världen. Den första installationen för termomekanisk massa gjordes i Rockhammar 1968, och den var avsedd för mjukpapper och för innerskiktet i kartonger. Kapaciteten var 75 ton per dag. Det finns flera exempel. Men observera att den största installationen i världen för dylik massatillverkning finns vid Holmens Bruk AB i Hallstavik, och den tillverkningen startade i början av föregående år. Om det senare har kommit till flera anläggningar vet jag inte. Och det tilläggs i den artikel som jag bygger på att en variant har presenterats av SCA och Svenska träforskningsinstitutet. Om nu detta kan ge herr Lorentzon någon ro ett tag när det gäller forskning om ligninet vet jag inte, men jag har velat säga det som en liten bakgrund. När det gäller intresset för Pappersindustriarbetareförbundets kongress så är det som herr Lorentzon sade om kongressbesluten 1969 och 1974 alldeles riktigt. Men herr Lorentzon skall observera att det vid 1974 års kongress fanns ett tilläggsyrkande som godkändes. Det gick ut på att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att inbjuda — jag understryker detta — socialdemokratiska partiet att gemensamt med förbundet utarbeta ett socialiseringsprogram för den privata skogsindustrin. Innan kongressen fattade detta beslut hade det också varit en viss aktivitet i de frågor som vi här diskuterar. Förbundsledningen uppvaktade den 15 mars 1973 regeringen i saken. Sedan dess har det vidtagits tre åtgärder. Man har tillsatt ett branschråd, som vi framhåller i utskottsbetänkandet. Man har också tillsatt en ny skogsutredning. Vidare säger Pappersindustriarbetareförbundet — jag vet inte riktigt hur det är med det — att man stoppat all utbyggnad i avvaktan på skogsutredningens kartläggning av våra virkestillgångar. En del frågor har alltså behandlats, och det finns mycket att ta del av i handlingarna från Pappersindustriarbetareförbundets kongress 1974. Alla vet också att förbundskongressens beslut väckte stor uppmärksamhet. Näringsutskottets förevarande betänkande nr 11 behandlar frågor om skogsindustrin och denna industris satsningar på forskning och utveckling. Utskottsbehandlingen har initierats av en vpk-motion och en socialdemokratisk motion, båda med det vällovliga syftet att få till stånd betydligt ökade forskningsinsatser från skogsindustrins sida.

Redan 1965 motionerades det till Pappersindustriarbetareförbundets kongress om ett statligt övertagande av de privata skogsbolagen. Det är mycket tillfredsställande med detta stora intresse från arbetstagarnas sida för forskning och utveckling inom resp. arbetsområden — detta gäller ju inte bara skogssektorn, glädjande nog. Vad man emellertid snart borde kunna vänta sig — i varje fall från vpk-motionärerna — är ett konstruktivt förslag på hur detta förstatligande skall gå till. Förmodligen blir det bara en from förhoppning. Man gör väl som tidigare - såsom det har skett både här i riksdagen och ute i landet — nämligen litar på att den socialdemokratiska regeringen och den svenska fackföreningsrörelsen skall stå till tjänst med att lösa denna komplicerade del av problemet. Att väcka förslag och presentera önskemål vållar som bekant inte stort besvär. Och allt är naturligtvis gångbart i den partipolitiska nyttans tjänst. Men varför skulle då inte utskottsmajoriteten vara beredd att godkänna så partipolitiskt matnyttiga förslag? Även vi är ju betjänta av detta. Inte minst skulle väl jag som f.d. partiombudsman och pappersindustriarbetare nappa på den vpk-kroken. Kanske orsaken ändå kan vara, i varje fall från min sida, att jag har upplevt denna industri inifrån under 1940 och 1950-talen och att jag därför gör bedömningar som naturligtvis är både positiva och negativa. De är positiva därför att jag har försökt följa utvecklingen och ambitionerna på såväl arbetarsom företagarsidan. Jag är medveten om pappersoch massaarbetarnas aktiva deltagande i konferensoch kursverksamhet, i företagsnämnder och numera också som ledamöter i vissa bolagsstyrelser. De verkar ju också som förbundsfunktionärer och som deltagare i skogsutredningar och branschråd. Vi redogör för detta i vårt betänkande. Vi vill därför hävda att vi även på detta område har kommit så långt att de anställda har ett betydande men naturligtvis inte tillräckligt inflytande. Och när blir inflytandet tillräckligt? Det kan man fråga sig i detta som i så många andra fall, och kanske inte minst just när det gäller forskning och utveckling. Om man ställer den senaste tidens och de senaste årens goda vinstutveckling för skogsindustrin i förhållande till industrins satsningar, så är satsningarna självklart otillräckliga. Jag återkommer till den saken och till vad vi har skrivit i utskottets betänkande. Med otillräckliga menar jag då generellt att önskningarna i de flesta fall ligger före ekonomiska och tekniska möjligheter. Utvecklingsmässigt är ju detta positivt, men de krav som framställs måste ju stå i någon proportion till ekonomiska och tekniska resurser. Och beträffande det sistnämnda vågar jag påstå att arbetarrörelsens företrädare och ledare tidigt har fått lära sig att, som det heter på vardagssvenska, rätta mun efter matsäcken. Enklast kanske man kan karakterisera utvecklingsintervallerna på föl jande sätt: först klarheten rörande brödfödan för dagen, sedan facklig och politisk verksamhet, därefter den övriga mognadsprocessen som ansvarsmedvetna styrelseledamöter, kommunaloch fackföreningsmän, landstingsoch länsstyrelseledamöter samt — ett fåtal — som regeringsledamöter. Och för att nu vara framme: den absoluta övertygelsen att det är nödvändigt med en starkare satsning på forskning och utveckling. Därmed följer kanske också en viss otålighet, om man anser att exempelvis skogsindustrin icke satsar tillräckligt på forskningsområdet. Men nu äntligen till utskottsmajoritetens ställningstagande och till motionskraven. I betänkandet gör vi först den traditionsenliga sammanfattningen av motionerna och lämnar sedan i anslutning till dem uppgifter om utredningar, om forskningsoch utvecklingsarbete inom skogsindustrin och slutligen om tidigare behandling av motioner om skogsindustrins forskningsarbete. Vad som särskilt bör uppmärksammas — det har sin betydelse för utskottets ställningstagande — är att de problem som berörs i motionerna redan är uppmärksammade. Det är det gamla vanliga här i riksdagen, att inget är nytt under solen. Exempelvis branschrådet, som tillsattes 1973 av chefen för industridepartementet, har, som vi skriver i betänkandet, till sin huvudsakliga uppgift ”att systematiskt följa utvecklingen inom skogsindustrin i dess helhet och då särskilt i ett längre tidsperspektiv”. Rådet är också oförhindrat att ta upp frågor som bedöms vara av betydande gemensamt intresse för skogsindustrin. I branschrådet sitter också — det kan i detta sammanhang vara nödvändigt att påminna om det — Pappersindustriarbetareförbundets ordförande Roine Carlsson. Jag säger detta med anledning av att vpk-motionen i stort är uppbyggd på vad som förevarit på Pappersindustriarbetareförbundets kongresser 1965 och 1974. Vidare har representanter för skogsindustrin haft möjligheter att ta initiativ genom sin medverkan i bl.a. 1973 års skogsutredning, där såväl Pappersindustriarbetareförbundets som Skogsarbetareförbundets ordförande är experter. De bör således i denna egenskap väl kunna hävda sina medlemmars intressen. Den sistnämnda utredningen skall som bekant komplettera det principförslag om den framtida skogspolitiken som lades fram i betänkandet 1973. Ett delbetänkande om virkesbehov och virkestillgång har redan presenterats i februari i år. Om råvaruunderskottet på 15-20 miljoner kubikmeter skog per år behöver icke ordas mer. Det torde vara riksbekant, kanske t.o.m. världsbekant. En annan sak som är mycket intressant och som utredningen skall ta upp är vilka styrmedel som behövs och kommer att behövas för att säkerställa en långsiktig och hög produktion inom skogsindustrin. Så till sist forskningsoch utvecklingsarbetet inom skogsindustrin. Utskottet har i betänkanden 1973 och 1974 lämnat ingående redogörelser för forskningsoch utvecklingsarbetet inom skogsindustrin. Av dessa framgick bl.a. att industrin under perioden 1967-1971 ökat sina forsk ningsoch utvecklingskostnader med 8 milj.kr. i fasta priser, och särskilt då under den senare delen av perioden. Totalt har kostnaderna under perioden uppgått till 47 milj.kr. Vi konstaterar dock att massaindustrins andel av forskningsoch utvecklingsarbetet inom hela industrin är liten, drygt 3 96. Kostnaderna har under denna tidsperiod helt täckts med industriella medel. En forskningsverksamhet utanför företagen har också byggts ut till det halvstatliga Svenska träforskningsinstitutet och finansieras genom fonder med bidrag från industrin och staten. En utförlig redogörelse för detta och för ändamålet med Träforskningsinstitutets verksamhet lämnades också 1973. Ett ramprogram är även fastlagt av Stiftelsen Svensk träforskning i samarbete med STU, styrelsen för teknisk utveckling. Detta omspänner tidsperioden 1974-1977 och har en totalbudget på ca 24,2 miljoner. Utskottet hänvisar till bl.a. detta och konstaterar att de problem som motionärerna pekat på i stort sett är uppmärksammade. Vi betvivlar till sist också påståendet i vpk-motionen att Sverige skulle ligga efter andra länder när det gäller träkemisk forskning, exempelvis Finland. Vi avvisar alltså åter motionsyrkandet om ett överförande av den privatägda skogsindustrin i statlig ägo. Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 11.

Herr talman! När herr Haglund säger att man i riksdagen numera känner igen herr Lorentzon och hans tongångar tar jag detta som en komplimang — då är jag ju åtminstone ingen panelhöna i den här kammaren. Men när han sedan säger att man också känner igen Lorentzons jargong och hans svartmålningar, är väl detta närmast avsett som ett förklenande uttalande om min person. När jag nyss hörde herr Haglund tala här fann jag att hans jargong var likadan nu som förra gången — jag har nämligen hört honom tala här förut i den här frågan, när han inte har ersatts av bankkapitalets störste företrädare i denna kammare, vilket hände i fjol. Möjligen darrade herr Haglund något på manschetten efter Pappersindustriarbetareförbundets kongress och det beslut den fattade och med anledning av den rörelse som är i gång ute bland pappersoch massaarbetarna för att få en förändring till stånd. Men herr Haglund nämnde ingenting om övervinsterna inom skogsindustrin och om det löfte som givits att dessa vinster skulle överföras till dem som hade skapat vinsterna, nämligen skogens och skogsindustrins folk. Man har inte hållit det löftet, herr Haglund! Skogsbolagen fick behålla sina vinster — och de t.o.m. skattebefriades. Och herr Haglund darrar därför nu på manschetten. Skogsarbetarna är i dag ute i strejk för en människovärdig tillvaro. Känner herr Haglund till det? Det kan inte ha undgått honom, i varje fall inte om han läser landets tidningar — för någon kontakt med skogsarbetarna kan ju herr Haglund inte ha efter sitt uppträdande i talarstolen alldeles nyss. Efter alla dessa jättelika övervinster, som enligt löfte skulle överföras till skogsarbetarna men som skogsbolagen fick behålla, måste skogsarbetarna gå ut i strejk — och i en olaglig sådan — för att söka gehör för de knappa krav på en människovärdig tillvaro som de ställt. För en stund sedan berömde herr Haglund sig av att vara en gammal ombudsman, partiombudsman i socialdemokratiska distriktet. Hur är det egentligen ställt, herr Haglund? Jag känner till förhållandena: man är motståndare till ett förstatligande av skogsindustrin. Detta blev alltså följden, som kom omedelbart efteråt. Det är lätt för vpk att ställa krav på ett förstatligande av skogsindustrin, säger man, men vi i socialdemokratin måste ju i så fall genomföra det kravet. Hur genomförde ni socialdemokrater det decenniumgamla kravet på förstatligande av oljeindustrin? I dag är ni säkerligen både ångerköpta och ångerfulla för att det kravet icke genomfördes redan för decennier sedan.

Herr talman! Herr Lorentzon påstår att jag inte har någon kontakt med skogsarbetarna. Ja, jag vet i så fall inte vad det kan betyda att vi har Skogsarbetareförbundets expedition förlagd till Gävle. Jag har där åtskilliga kontakter med Skogsarbetareförbundets ordförande Sixten Bäckström och åtskilliga kontakter med skogsarbetarna. Jag har också haft många kontakter med Pappersindustriarbetareförbundet tidigare. Jag skall inte nämna av vilken anledning; kanske herr Lorentzon känner till den. Jag tror därför att jag ganska väl känner både pappersmasseindustrins och skogsarbetarnas förhållanden. Att herr Lorentzon i debatten tar upp övervinsterna och den nu pågående känsliga strejken bland skogsarbetarna skall jag inte i detta skede yttra mig om. Vad som har orsakat den strejken får herr Lorentzon ha sin egen uppfattning om; jag anser att vi i detta skede inte skall diskutera den frågan i riksdagssammanhang. Vi vet ju ändå att Skogsarbetareförbundet träffade en överenskommelse med arbetsgivarparten när det gällde Norrbotten, och man kom fram till en månadslön på 3 300 eller 3 400 kr. i månaden. Om det är en utsugning av Norrbottens skogsarbetare eller inte får herr Lorentzon själv bedöma. Efter det att överenskommelsen träffades har alltså den här strejken brutit ut. Sedan detta om överförande i statlig ägo. Jag tror att flera än jag har sagt från denna talarstol att vi inte är motståndare härtill. Men skillnaden mellan herr Lorentzon och vårt parti är att vi inte ser överförande i statlig ägo som det enda tänkbara. Jag har faktiskt tagit med vårt nuvarande partiprogram, eftersom jag var nästan säker på att herr Lorentzon skulle komma med det argumentet. Jag har tidigare läst upp vad där står om den här frågan, men jag skall läsa in det igen till kammarens protokoll: ”De kollektiva företagen kan vara statliga, kommunala eller koope rativa, och ett direkt samarbete mellan privat och kollektiv företagsamhet kan också i många fall vara lämpligt. Dessa olika företagsformer bör inte betraktas som självändamål. Valet mellan dem måste bestämmas av vilka uppgifter som skall lösas. Vare sig den ekonomiska verksamheten bygger på enskild äganderätt eller på olika former av kollektiv äganderätt, måste den samordnas till en planmässig hushållning, om inte arbetskraft och materiella tillgångar skall gå till spillo i sysslolöshet eller i en inte tillräckligt effektiv produktion.”

Herr talman! Vi noterade alla att herr Haglund i sitt senaste inlägg var betydligt mera balanserad än han var när han höll sitt skrivna anförande, som han hade haft betydligt längre tid att formulera. Jag sade inte — och det uppmärksammade nog samtliga som var inne i kammaren — att herr Haglund inte hade kontakt med skogsarbetarna. Jag sade att när man hörde honom tala fick man den uppfattningen att han inte hade det. Jag sade också att den omfattande skogsarbetarstrejken inte kan ha undgått honom eftersom han väl läser tidningarna. Detta går an att kontrollera i protokollet. Både i motioner och i ett anförande här förra året har jag beträffande frågan om avancerad forskning återgivit uppgifter från både Finland och andra länder, och jag skall inte upprepa dem. Det är bevisat att Sverige i det fallet ligger långt efter. Och det är självklart, eftersom det är storfinansen inom skogsindustrin som bestämmer i detta avseende. Det är fråga om att göra de största profiterna på massan. Då ägnar naturligtvis profitörerna inte grundforskningen något särskilt intresse, därför att den kostar massor av pengar. Och om resultaten i en avlägsen framtid vet man ingenting. Nej, skära guld med täljknivar i dag — det är lösningen. Det är där ni skall skaffa ”styrmedlen”! Ni har haft makten under 40 år, och de privata skogsbolagen har fått uppträda hur som helst. Vilka löner har man inte tillämpat i denna industri! Arbetarna i den har tillhört låglönegrupperna i detta land, det känner herr Haglund säkert till. Vi får förutsätta att den ekonomiska standarden kommer att stiga i länderna i Europa och i världen i övrigt, och därmed kommer behovet av papper att bli större. Det vet skogsbolagen. Därför inriktar man sin forskning — det bevisades av herr Haglunds anförande — på massan och på pappersutvecklingen. Men grundforskning för att ur ligninet få fram andra konsumtionsvaror och därmed skapa nya arbetstillfällen har skogsbolagen inte varit intresserade av. Det är de inte i dag heller. För dem är de stora och snabba profiterna avgörande. Det är här ”styrmedlen” skulle ha satts in.
Herr talman! Jag vet inte var herr Lorentzon drar gränsen mellan grundforskning och avancerad forskning. Men jag upprepar vad jag sade om den termomekaniska massan och den utveckling som förutses på det området. Vi har i landet en fabrik som var den första att ta upp denna verksamhet. Om det enligt herr Lorentzons terminologi innefattas i begreppet grundforskning vet jag inte. Jag skall sedan använda den tid jag har kvar i denna replik till att fortsätta att citera ur partiprogrammet det jag inte hann med i min förra replik: ”En sådan samordning kan endast komma till stånd under samhällets ledning och med en sådan inriktning att enskilt vinstintresse och enskilda gruppers intressen över huvud underordnas de mål som samfällt eftersträvas.

Man säger sig också vara positivt inställd härtill.

Herr talman! Man kan inte undgå att bli upprörd när man lyssnar till herr Lorentzons svulstigheter här i kammaren. Den som suttit i Träforskningsinstitutets styrelse — låt vara på träsidan och inte på papperssidan — och haft tillfälle att följa jobbet och utvecklingen där vet att det finns mycket litet av sanning i det herr Lorentzon säger. Det är alldeles givet att professor Steenberg, som hade ansvaret för forskningen på det här området innan han började i FAO, hade intresse av att få så mycket pengar som möjligt till denna forskning. Han var missnöjd med att han inte fick tillräckligt mycket pengar. Det var hans uppgift att vara missnöjd. Han ville kunna göra mer, och det förstår säkerligen var och en. Men man måste också veta hur hela den svenska forskningen på det här området varit upplagd. Vi är, herr Lorentzon, det land som började med denna forskning i enskild regi. Det är mot den bakgrunden som vi kunnat bygga upp de största och förnämsta pappersindustrierna i världen. Det var i stor utsträckning här som forskningen skapades. Det var i den enskilda industrin som detta skedde. Våra grannländer Finland och Norge har kommit långt efter. De byggde upp sin forskning på ett något annorlunda sätt, eftersom de inte hade vår industris kapacitet och möjligheter. De åstadkom en samordning, såsom skett exempelvis vid forskningscentrumet utanför Oslo. Där har industrin och staten tillsammans kunnat bygga upp en gemensam forskning, både grundforskning och tillämpad forskning. Industrin köper här forskning. Därigenom har forskningssituationen blivit något annorlunda. Men vi har i Träforsk ningsinstitutet ett underlag för den samordning som erfordras. En annan sak som jag vill framhålla är att vi har ett mycket gott samarbete med de övriga nordiska länderna. Den forskning som sker i Finland och Norge kommer även svensk pappersoch träindustri till del. Vi samarbetar, ger varandra insikter och träffas ständigt. Därigenom sker ett nödvändigt och viktigt nordiskt samarbete. Varför tror herr Lorentzon att vi får leverera pappersmaskiner och stora kombinat till Sovjetunionen? Är det inte just mot bakgrunden av att svensk forskning har skapat så stort underlag på den mekaniska sidan som vi har kunnat lägga ut vår industri så som skett? Den profit som herr Lorentzon talade om och som ger oss möjligheter att köpa olja både från Sovjetunionen och från arabstaterna är i det sammanhanget ytterst till gagn för vårt land. Herr Lorentzon talade även om förstatligande. Sovjets och öststaternas jordbruk är i stort sett förstatligat. Jättelandet i öster kan inte producera livsmedel till sina egna medborgare beroende på att man inte ger utrymme för ett enskilt handlande på jordbrukssidan. 60 96 av all potatis som produceras inom Sovjetunionen kommer från enskilda små brukningsenheter, sägs det, där man får ha en bit för sig själv. Det säger någonting om hur det blir när man förstatligar på sådana här områden. Herr Lorentzon vet hur toalettpapperet är i öststaterna. Det känns där bak, herr Lorentzon, hur långt den svenska forskningen har kommit i förhållande till öststaterna.

Herr talman! Den senaste talaren var faktiskt en värdig representant för svensk storfinans, framför allt när det gäller skogsbolagens skövlingsverksamhet i Sverige. Den är svår att försvara, och därför hamnar man naturligtvis utanför landet. Beträffande det sista om den dåliga kvaliteten på toalettpapperet i Sovjetunionen skulle jag vilja säga att man, när man är där, många gånger vore tacksam om man över huvud taget kom över något toalettpapper. Det var ett dåligt argument, herr Lothigius. Gå till det kapitalistiska Amerika, där de religiösa organisationerna gör insamlingar till fattiga människor. Dessa fattiga människor har ett visst socialstöd, men detta får inte användas för inköp av toalettpapper. De snälla tanterna i dessa organisationer är ute och tigger pengar till toalettpapper åt de amerikanska medborgarna. Var skall vi ta våra argument? Hur långt skall vi sjunka, herr Lothigius, i argumenteringen, när vi skall diskutera svenska förhållanden och svensk storfinans uppträdande i Sverige? När vi hamnar så långt bort är argumenten svåra att hitta, herr Lothigius. Att försvara svensk storfinans, framför allt när det gäller skogsbolagen, är svårt även för en som heter Lothigius. Den profit som man inhöstar i detta land ger oss olja och andra produkter, säger herr Lothigius. Ja, det skulle väl förtjänsten inom dessa industrier ha gjort därest de ägts av folket, av arbetarna som står i fabrikerna. Jag är inte så stor anhängare av att staten skall äga fabrikerna, det vill jag säga. Jag anser att det är de anställda som bör göra det, men här i riksdagen kan man inte ställa ett sådant yrkande. Därför måste man gå vägen om förstatligande. Detta är min personliga uppfattning Och de vinster som hade gjorts därest folket ägt fabrikerna hade kanske varit mycket större. Vi skulle alltså kunnat få mycket mer olja till vårt land än vi nu får. Skogsbolagen exporterar en stor del av sitt kapital till utlandet. Varför fick Mo och Domsjö exportera stora pengar till utlandet för att där bygga en fabrik för mjukpapper, när arbetarna i Örnsköldsvik på fackföreningsmöten gång på gång ställt kravet att fabriken skall ligga i Örnsköldsviksområdet? De inkomsterna kunde också ha köpts olja för.

Herr talman! Vid motsvarande debatt i fjol redogjorde jag för de olika forskningsinsatser som görs av bl.a. styrelsen för teknisk utveckling, och jag skall inte upprepa vad jag då sade för det finns ju att läsa i fjolårets protokoll. Debatten i dag har varit intressant att lyssna till.

Det kan väl gott sägas att just problemet att utnyttja ligninet har varit väldigt svårlöst. I ett femtiotal år har man världen över, där det finns skogsindustri, försökt finna metoder för detta. Som lekman känner jag inte till särskilt mycket om de ämnen som finns i träet, men jag vill nämna att ligninet är det ”klister” som sammanbinder träfibrerna. Intill nu har man använt ligninet som energi — man har med andra ord eldat upp det. Vad som inte framgår av debatten eller av utskottsbetänkandet är emellertid att styrelsen för teknisk utveckling har tagit kontakter med ett flertal olika länder för att få i gång ett forskningsprojekt i syfte att ta till vara ligninet. Samtidigt har ett tiotal akademiska institutioner här i Sverige knutits till projektet. STU kommer under de närmaste tre åren att satsa I miljon kronor på ligninforskning just för att få fram nya produkter. Med det grepp som STU har tagit och med hjälp från de andra länderna och de akademiska institutionerna i Sverige tror jag att det skall bli möjligt att lösa frågan om ligninets användning så att man kan få ut nya produkter av det.

Herr talman! Sjöfarten och oljetrafiken till våra hamnar ökar för varje år. Därigenom ökas också utsläppen av oljeföroreningar. Riskerna för mer katastrofartade oljeutsläpp kommer härigenom också att öka, inte minst på grund av det allt större tonnage som kommer till användning. Det råder allmän enighet om att vi måste komma till rätta med dessa problem genom olika slags åtgärder — förebyggande åtgärder, mottagningsanläggningar i hamnar för oljeföroreningar och inte minst lagstiftning. Lagstiftningens efterföljd måste kunna kontrolleras genom effektiva bevakningsåtgärder. Tullverket har också sedan 1970 den här praktiska uppgiften att bekämpa löskommen olja till havs och i kustvatten. I land och i våra hamnar har kommunerna det ansvaret. Det har under en tid förts en rätt livlig debatt om sättet för bekämpning av löskommen olja. Det är glädjande att konstatera att inriktningen är att man i första hand bör försöka inringa löskommen olja så tidigt som möjligt och helst omedelbart i anslutning till utsläppen till havs. Man 39 är också enig om att det för miljön minst riskabla är att på mekanisk väg ta hand om den inringade oljan. Det är alltså mycket angeläget att man på alla sätt begränsar ilandflytandet, beroende på de skador som kan åsamkas strandområdena — strandområden som vi med tanke på deras särskilda egenskaper och kvaliteter vill ha speciellt skyddade för naturvård och friluftsliv. Därför är det viktigt att tullverket får tillgång till material i tillräcklig omfattning för att kunna genomföra en sådan här oljebekämpning i praktiken. Vi har vid studium av generaltullstyrelsens anslagsframställning och vid jämförelse med vad departementschefen i budgetpropositionen vill anslå till anskaffning av olika bekämpningsanordningar funnit skäl till att tullverkets begäran borde bifallas. I den motion som är bakgrunden till centerns reservation vid detta betänkande har vi därför föreslagit ett med 600 000 kr. förhöjt anslag. Eftersom vi särskilt betonat angelägenheten av att hindra olja från att flyta in på stränderna har vi också noterat viss snedhet i utrustningen: tillgången till länsor, som används för att inringa oljan, är mycket liten i förhållande till annat material som har anskaffats. Endast 1900 m högsjölänsor av i utrustningsplanen för tullverket angivna 5000 m är nu anskaffade.

Jag nämner dessa siffror för att bevisa hur dåligt ställt det är med beredskapen när det gäller att ta vara på löskommen olja på öppna havet. Anslagsökningen bör därför enligt vår mening användas framför allt för att köpa in sådana här länsor. Följer man majoritetens förslag blir det mycket små möjligheter att göra sådana inköp. Tullverket har nämligen också fått ökade arbetsuppgifter och skall även bekämpa löskommen kemikalie. För den skull måste nu tullverket anskaffa en basutrustning för att klara den uppgiften, och anslaget torde till allra största delen gå åt till detta. Därför blir det mycket litet kvar för inköp av länsor. Herr talman! Det här är i korthet bakgrunden till vår reservation nr 2, och jag vill med det anförda yrka bifall till denna.

Herr talman! I vpk-motionen 381 har vi påpekat att det tycks vara en rätt utbredd uppfattning bland verksamma inom brandväsendet att hela räddningstjänsten skulle ligga under staten. Bakgrunden är givetvis de svårigheter man upplever att inom ramen för den kommunala budgeten få medel till den utrustning som behövs för de skiftande uppgifter som brandkårerna står inför. Brandförsvarets uppgifter utökades ju i och med att en ny brandlag trädde i kraft den 1 juli 1974. Utökningen innebar att brandkårerna skall svara för den del av samhällets räddningstjänst som inte regleras i annan lagstiftning. Med räddningstjänst avses då verk samhet som avvärjer eller begränsar skador på människor, miljö eller Nr 48 egendom vid brand, ras, översvämning, oljeutflöde etc. Beträffande ol Torsdagen den jeskadebekämpning till havs i kustvatten samt i Mälaren och Vänern 3 april 1975 står tullverkets kustbevakning för verksamheten. Övergången från att vara mera renodlad brandkår till räddningskår Beredskap för har således inneburit en hel del, och det är väl inte att undra över att — oljebekämpning till man i detta sammanhang funderar över frågan om huvudmannaskapet. — havsm.m. Som redan sagts upplever man nu på många håll svårigheter med att få fram de resurser i form av personal och materiel som egentligen erfordras. Detta gör sig inte minst påmint i fråga om bekämpningen av oljeskadorna som kan vara verkligt svårbemästrade. Det åligger brandförsvaret att bekämpa oljeskador inom hamnområde, till lands samt i sjöar och älvar, och för detta förutsätts att varje kommun anskaffar viss förstahandsutrustning. Det anses däremot att större insatser bör klaras genom samverkan med närliggande kommuner. Kustbevakningen skall alltså stå för bekämpningsinsatserna i Vänerns öppna vatten. Man har räknat med att det tar för lång tid att från Göteborg klara dessa, och dess utrustning är därför, i varje fall tills vidare, placerad i Vänersborg. Men det tar åtskilliga timmar att komma från Vänersborg till norra Vänern, och detta ställer helt klart större krav på beredskapen hos kommunerna vid den delen av vårt lands största insjö. Jag skall ta några exempel från Kristinehamns kommun för att visa de problem som kan finnas på lokal nivå när det gäller att klara beredskapen för att förhindra eventuella oljeskador. Nu är väl Kristinehamn i någon mån en särpräglad kommun genom att det inom dess gränser finns en rätt stor skärgård omfattande tusentalet öar. Vill det sig illa kan ett oljeutsläpp innebära att åtskilliga av dessa öar påverkas samtidigt. I förening med de brandrisker som också finns —- många av öarna har sommarstugebebyggelse — ställer det givetvis stora krav på båtutrustningen. Det gäller ju att snabbt ta sig ut till öarna, och båten bör också kunna ta med tillräckligt med personal. Det här är en fråga som man hittills inte kunnat lösa i Kristinehamns kommun. Men det är ju, som jag förut sade, avsett att kommunerna skall samverka när det gäller större räddningsinsatser. Ett sådant samarbete har också påbörjats och man har nu en del utrustning, länsor 0. d., förlagd till Karlstad. Men enligt vad man säger vid Kristinehamns brandkår fordras det rätt många för att sköta denna utrustning, och man har inte den personalstyrkan. När det är fråga om saneringsåtgärder ställer det sig något annorlunda, då det arbetet handhas av byggnadskontoret. Brandkårens ansvar upphör ju i och med att faran är avvärjd. Olja som släpps ut i öppet vatten kan också driva in i hamnområdet innan kustbevakningen har någon möjlighet att komma på plats. Detta förorsakar i regel kommunerna ökade kostnader. Genom att oljeberedskapen i hamnområde i princip ligger på kommunerna utgår inte ersättning av statsmedel för bekämpning och sanering av oljeutsläpp i hamnområden. För olja som flutit i land från havet eller öppet vatten 41 i Vänern får kommunerna annars ersättning, om kostnaden för bekämpningen eller saneringen överstiger ett belopp av 3 000 kr. Att kommunerna kan få vidkännas betydande kostnader visar ytterligare ett exempel från Kristinehamn. Vintern 1969-1970, före den nya brandlagens tillkomst, hade man i flera månader arbete med dels bekämpningen, dels saneringen av ett oljeutsläpp. Kostnaden för detta belöpte sig till 180 000 kr., varav efter underhandling med statliga myndigheter kommunen fick stå för 40 000 kr. Om detta hade skett nu, efter den nya brandlagens tillkomst, skulle staten inte betala någonting, beroende på att oljeskadan låg inom hamnområdet. Oljebältet hade drivit fram och tillbaka flera gånger från den ena sidan av hamninloppet till den andra, och det skulle ha kunnat tänkas att det flutit ut i öppet vatten. Då uppställer sig strax en intressant fråga: Skulle staten då påta sig kostnaderna för oljebekämpningen? Jag har, herr talman, med de här exemplen, som säkert kan upprepas från många andra platser, velat peka på de problem som hör ihop med det delade huvudmannaskapet när det gäller oljebekämpning. En del av dessa problem, de ekonomiska, skulle minska, om staten övertog hela det ekonomiska ansvaret för all oljebekämpning till sjöss. Jag menar dock att det ändamålsenligaste vore att överföra all oljebekämpning — till havs, i kustvatten, i Mälaren och i Vänern inkl. hamnområden — till kustbevakningen och att riksdagen bör hemställa hos regeringen om att åtgärder vidtas för detta. Detta är innebörden i vpk-reservationen nr 1, och jag yrkar bifall till den. Samtidigt vill jag yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jag lyssnade med uppmärksamhet till både herr Åkerfeldt och herr Magnusson i Kristinehamn, för jag trodde att de skulle tillföra ärendet någonting som var nytt för oss som har deltagit i utskottsarbetet. Tyvärr blev det inte så. De här tingen har nyligen diskuterats i kammaren i samband med att kommunministern har svarat på frågor, och jag kan därför begränsa mig kraftigt. Utskottet har penetrerat problemen i samråd med företrädare för olika nyckelorgan; tullverket är nämnt, men statens brandnämnd, Kommunförbundet och folk från departementet har också varit med. Utskottet har i sitt betänkande beskrivit de viktiga förändringar som är på gång — förändringar som kanske är initierade av motionen 119, vilken därför nu kan avslås — men givetvis också presenterat nuläget i Övrigt. Herr talman! Jag vågar tolka utskottet så, trots reservationerna, att man är överens i de stora linjerna. Differensen i uppfattningen kommer fram först när man gör den totalekonomiska bedömningen. En majoritet avstyrker bifall till motionerna 381 och 1778 av det skälet att man i det här sammanhanget som i så många andra måste göra prioriteringar med därpå följande justeringar av sina ambitioner. Så enkelt är det. De övriga argumenten, herr talman, finns redan dokumenterade i olika — Nr 48 sammanhang, varför jag skall avstå från att upprepa dem.

Herr talman! Herr Håkansson i Trelleborg sade inte så mycket, och jag skall inte i första hand polemisera med honom. Jag tror emellertid att man skall vara klar över — jag vill trycka på det ytterligare innan diskussionen är över — att det sedan den nya brandlagen tillkom, även om den för all del inte har varit i kraft så länge, tydligen har uppstått svårigheter av det slag som jag förut redovisade. Man tycks mer och mer komma till insikt om att här föreligger väldigt stora problem, som skulle kunna lösas på ett bättre sätt om hela räddningstjänsten — speciellt oljebekämpningen —- komme i statens hand. Jag vill också betona att det redan under remissbehandlingen av räddningstjänstutredningens förslag var åtskilliga remissinstanser som menade att det skulle vara ändamålsenligt att så bleve fallet. Herr Håkansson i Trelleborg säger att det är nödvändigt att göra prioriteringar, och det är alldeles givet. Men om man kan peka på att man, som i det här fallet, skulle vinna så mycket på ett förstatligande ur rationell synpunkt och att det ekonomiskt säkert skulle betyda väldigt mycket för många kommuner och för landet som helhet, så tycker jag att det vore värt att saken tas upp till behandling. Vad jag hoppas med denna motion är att man i alla fall uppmärksammar problemställningen, som det säkert blir tillfälle att vidareutveckla senare, eftersom jag är övertygad om att den här diskussionen kommer igen.
Herr talman! Jag vill tillfoga en detalj så att saken blir mera komplett. Vad herr Magnusson i Kristinehamn egentligen önskar är att oljeberedskapen i hamnarna skall föras över till tullverkets ansvarsområde. De som utnyttjar de tjänster ett hamnbesök medför får betala för detta. Skulle herr Magnusson få rätt, så fick vi den kanske något underliga ordningen att ett organ fick inkomsten, ett annat fick svara för oljeskadeskyddet. Jag vill bara ha sagt detta så att det finns med inför de bedömningar som man skall göra litet längre fram i dessa frågor. 2. att riksdagen uttalade sig för att den kommunala beredskapsplanläggningen påskyndades och avslutades senast under budgetåret 1977/78.

Herr talman! Det kommunala beredskapsplanläggningen har varit en tämligen utdragen historia. Knappast någon anade, när riksdagen för mer än tio år sedan antog lagen om kommunal beredskap, att i dag endast drygt hälften av kommunerna skulle ha klarat av denna beredskapsplanläggning. Det gick först och främst sju år efter lagens tillkomst innan man kunde sätta i gång det praktiska arbetet, och med den tidsplan som anges i budgetpropositionen kommer det att ha tagit ännu längre tid innan planeringsarbetet är slutfört i alla kommuner. Verkställande organ för planeringen och för bidragsgivningen till kommunerna är riksnämnden för kommunal beredskap. Enligt riksnämndens program 1970 skulle arbetet i kommunerna klaras av under en femårsperiod, förutsatt att ett bidrag på 2,5 miljoner per år utgick, och alltså vara klart under budgetåret 1975/76. Riksdagen anslog emellertid inte det här beloppet, varför riksnämnden har nödgats revidera sin tidsplan. Nu är målet att planeringen skall vara färdig under budgetåret 1977/78, och för den målsättningen krävs ett anslag om 2 miljoner för kommande budgetår. Men utskottet har i år — liksom tidigare år — godkänt endast ett reducerat belopp, nu angivet till 1,5 miljoner, samtidigt som utskottet i likhet med alla tidigare år då den här frågan behandlats har skrivit att uppgiften är mycket angelägen. Med det av utskottsmajoriteten förordade anslaget kan emellertid inte tidsplanen hållas, utan den kommer att förlängas med ytterligare ett år. Från centerpartiet har vi under alla år som detta anslag har behandlats reserverat oss till förmån för den ursprungliga tidsplanen och dess anslagsberäkning, och vi gör så även denna gång. Det har vi utvecklat i reservationerna 3 och 4. I reservationen 4 yrkar vi att riksdagen uttalar att den angivna tidsplanen skall hållas och i reservationen 3 att anslaget skall ökas i enlighet därmed. Skälen för denna beredskapsplanläggning har vi upprepat de senaste åren. De är — jag säger det utan att gå närmare in på dem — oförändrat starka.

Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 3 och 4.
Herr talman! Som herr Åkerfeldt sade har denna fråga varit uppe till behandling många gånger, och man kan alltså beteckna den som en gammal bekant. I fjolårets debatt hade vi en längre överläggning, och jag redogjorde då för utskottsmajoritetens synpunkter. Utskottet instämde då i att frågan är angelägen men sade att vi måste ta hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna. Vidare ansåg majoriteten att den personalorganisation som sysslar med dessa frågor så att säga är avstämd efter de resurser som tilldelats. Även i år har utskottets majoritet anslutit sig till förslaget om 1,5 miljoner. Utan att gå in på den tid som varit kan vi emellertid nu konstatera att vi är framme vid en tidpunkt i handläggningen där vi kan se att planläggningen kommer att klarna inom överskådlig tid, och det är ju det väsentliga. Med anledning därav, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Mot bakgrund av att herr Häll sade att vi nu närmar oss slutet för planeringen vill jag tillägga, utan att orda för mycket om detta, att det finns flera tillkommande skäl för att planeringen bör slutföras snart. Ett skäl är att den nya försvarsutredningen i sina direktiv har fått i uppgift att beakta en rad olika planeringar som görs, bl.a. civilförsvarets perspektivplaner, det ekonomiska försvarets perspektivstudier samt — och det är viktigt i sammanhanget — de särskilda studier avseende övrigt totalförsvar som också görs. Just dit hör kommunernas planläggning, och därmed blir den kommunala planläggningen en av komponenterna i underlaget för det kommande försvarsbeslutet. Jag vill också erinra om att civilförsvarsstyrelsen har initierat en utredning om samordning mellan räddningstjänsten i kommunerna i krig och fred. Det har också ett naturligt samband med denna planering.

Herr talman! Som framgår av rubriken behandlar skatteutskottets betänkande nr 12 reklamskatten. Vi har i utskottet tagit upp frågan på grund av en rad motioner. I motionerna har — för att ta de båda ytterligheterna — yrkats på upphävande av skatten, och på en utvidgning av beskattningsområdet. Jag skall inte beröra alla motionerna, utan vill uppehålla mig vid en enda motion, nr 1036 av centerpartisterna Karin Andersson och Stig Josefson. De hemställer i den motionen om en mindre ändring av anvisningarna till I § förordningen om skatt på annonser och reklam. Jag har så mycket större anledning att uppehålla mig vid just den motionen som den är grunden för den reservation som är fogad till betänkandet. 1974 års riksdag reviderade reklamskattereglerna. Huvudfrågan den gången var hur det skattepliktiga varuområdet för reklamtrycksaker skulle avgränsas. De ändringar som då vidtogs kom bl.a. att innebära att prislistor, tekniska produktbeskrivningar, reservdelskataloger o. d., som tidigare har varit undantagna från skatt om de inte alls eller endast i ringa mån innehöll säljargument, nu blev beskattade om de var avsedda för konsumenter. Som konsumenter räknas då industrier, verkstäder, lantbrukare m.fl., alltså de som köper de varor som det här är fråga om och använder de varorna i sin verksamhet. I motionen 1036 yrkas nu på en ändring av reklamskatteförordningen på det sättet att sådan affärsteknisk information som tidigare varit undantagen nu åter skall befrias från skatt. Orsaken till yrkandet är, som det sägs i motionen, att knappast någon vid förra årets behandling av det här ärendet avsåg att revideringen skulle få den effekt som den har fått. Knappast har det varit finansministerns och inte heller skatteutskottets mening att detta skulle få den effekten att varor beskattas som inte har och inte utges i reklamsyfte. Också vi reservanter tycker att det är orimligt att på detta sätt begränsa undantagsreglerna i fortsättningen. Det försvar som skatteutskottets majoritet nu drar upp för att bibehålla den nuvarande ordningen är att det skulle bli svåra gränsdragningsproblem om man biföll motionen och reservationen. Jag anser det vara ett sakligt dåligt underbyggt resonemang som utskottet här har använt sig av. Det måste väl i all rimlighets namn vara på det sättet, att om man har en reklamskatt så skall den skatten drabba de trycksaker som innehåller reklam och inte drabba andra trycksaker som knappast kan sägas innehålla någon reklam alls. Utskottet skriver: ”Om informationen till återförsäljare och den interna informationen kan självfallet sägas att de utgör ett led i marknadsföringen och följaktligen skall ses som avsättningsfrämjande åtgärder som bör kunna beskattas — —--.” Detta kan i varje fall inte gälla prislistor på reservdelar, reservdelskataloger 0. d. Jag skulle litet raljant vilja säga att med dem förhåller det sig på rakt motsatt sätt. Det är sannerligen inte för att visa starka säljargument som man tar fram reservdelslistor med prisuppgifter — gjorde man det kanske affären aldrig skulle bli av. Säljaren tar inte fram de prisuppgifterna förrän affären är gjord, därför kan man inte säga att dessa prislistor används som säljargument eller har något reklamvärde. Tyvärr har vi i utskottet inte blivit eniga om ett bifall till motionen. I och för sig beklagar jag det. De tre borgerliga partiernas representanter i utskottet har vid betänkandet fogat en reservation där vi hemställer att riksdagen bifaller det förslag till lagändring som framförs i motionen 1036, och jag ber att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den här debatten i min trefaldiga egenskap av motionär, reservant och undertecknare av det särskilda yttrande som är fogat vid skatteutskottets betänkande. I det sistnämnda redovisar jag tillsammans med herr Magnusson i Borås och herr Hörberg vår och våra partiers principiella inställning till reklamskatten. Vi vidhåller att den kritik som har riktats mot denna speciella punktskatt alltifrån dess tillblivelse i allt väsentligt har varit väl motiverad. Kritiken har också fått ett allt starkare stöd av erfarenheterna från reklamskattelagens tillämpning. Vi menar också att den förhållandevis blygsamma nettointäkten för statskassan inte rimligen kan motivera det omfattande administrativa arbete och den rättsosäkerhet som lagen vållar berörda företagare. Det är som vanligt de mindre företagen som härvidlag får bära den relativt sett tyngsta bördan. Skatteutskottet är förvisso inte omedvetet om problemen. Bekymmer över de besvärliga tolkningsoch gränsdragningsfrågorna genomsyrar hela utskottsbetänkandet. Utskottet konstaterar med beklagande att lagstiftningen om reklamskatt innehåller ett antal svårgenomträngliga regler. Det är, herr talman, förvisso en lika djup som föreståelig suck ur ett kvalt bröst. Det finns följaktligen anledning att beklaga att man inte vill dra den som jag tycker enda logiska slutsatsen av vad man nu vet om reklamskattelagstiftningens effekter, nämligen att snarast möjligt föranstalta om skattens avskaffande. Moderata samlingspartiet önskar att så måtte ske men bedömer att det för dagen inte finns förutsättningar för bifall till ett sådant yrkande här i riksdagen. Det har därför synts angeläget att om man nu inte kan uppnå den bästa lösningen åtminstone söka åstadkomma något som kan kallas den näst bästa — en klarare utformad lagtext. Ett sådant försök representerar motionen 1091 som jag har väckt tillsammans med herr Hyltander. Vi kan nu med tillfredsställelse konstatera att försöket blev framgångsrikt så till vida som utskottet ägnat motionen en utförlig behandling och också ställt sig bakom två av de tre yrkanden som motionen utmynnar i. Det tredje yrkandet, som utskottet trots en viss förståelse i sak inte ansett sig kunna biträda, återkommer delvis i den reservation som representanterna för de tre borgerliga partierna har fogat vid utskottets betänkande. Herr Tage Sundkvist har nyss redovisat innehållet i och motiven för reservationen, varför jag skulle kunna fatta mig mycket kort i min plädering. Men låt mig ändå handgripligen få illustrera med ett exempel på en sådan trycksak som vi reservanter inte anser bör belastas med reklamskatt. Jag har här i handen ett som jag tycker bokstavligen tungt vägande argument i form av en produktkatalog från Svenska Fläktfabriken. Det är en nätt liten sak som väger exakt 3 kilo. De 930 finstilta sidorna upptar oftast synnerligen noggranna specifikationer över olika fläktars konstruktion och funktion. Där finns prestandakurvor för ljud Man kan väl inte beteckna den här katalogen som en reklamtrycksak utan att göra våld på ord. Det gjorde man inte heller fram till den 1 september förra året. Då ändrades emellertid reklamskattereglerna så att trycksaker av detta slag blev skattebelagda. Motivet för ändringen var — det utgår jag ifrån — att skapa klarare avgränsningar av det skattepliktiga varuområdet. Effekten blev emellertid bl.a. denna ologiska utvidgning av beskattningsområdet. Jag skulle vilja rubricera det inträffade som ett olycksfall i arbetet, vilket inte är alltför överraskande, så snårig som den här terrängen är. Men det förhållandet ursäktar ju knappast utskottsmajoritetens ovilja att rätta till saken. Jag tycker att den motsatta inställningen borde ha varit mera naturlig. Låt mig tillägga att om utskottsmajoritetens uppfattning skulle bli vägledande för bedömningen av det skattepliktiga varuområdet, har man i verkligheten medvetet utökat detta att omfatta vissa trycksaker oavsett användningsområde. Detta kan aldrig ha varit avsikten vid lagens tillkomst. Herr talman! Jag kan inte finna annat än att reservanternas förslag till ändring av anvisningarna till ett paragraftecken i lagen om skatt på annonser och reklam är sakligt väl underbyggt och ytterst angeläget att få genomfört. Jag yrkar därför bifall till den reservation som är fogad vid utskottets betänkande nr 12.

Herr talman! I motionen 1, som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 12, föreslås ett avskaffande av skatten på annonser och reklam. I folkpartiet har vi haft den principiella uppfattningen ända sedan den här beskattningen infördes att det är felaktigt att beskatta annonser och reklam och att det finns andra objekt som bättre lämpar sig för beskattning. Det torde knappast heller vara förenligt med en god presspolitik att belasta itidningarnas annonsintäkter med en skatt. Som vi säger i motionen har annonsoch reklamskatten alltsedan den infördes varit föremål för en omfattande kritik, och herr Träff har här redogjort för en hel del krångligheter när det gäller reklamskatten. Utskottet delar också den uppfattningen men tillägger att det har förekommit åtskilliga klara överdrifter i den kritiken. Låt gå för det! Men det har också, som framgick av herr Träffs anförande, varit utomordentligt svårt för den skattskyldige att läsa ut vad som är skattepliktigt eller ej. Därför är det inte heller förvånande att kritiken varit stark och i vissa fall gått till överdrifter. Det kan anföras en rad argument för ett slopande av annons-och reklamskatten. De argument som under tidigare år framförts från oss i folkpartiet mot denna skatteform är enligt vår mening fortfarande fullt bärkraftiga. Uppfattningarna i denna fråga är kända här i riksdagen, och jag vill därför endast yrka bifall till motionerna 1 och 427, som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 12.

Herr talman! Det kanske finns skäl att erinra om att när annonsskatten infördes den 1 juli 1971 skedde det i första hand för att skapa ett utrymme för det statliga stödet till dagspressen. Utan detta stöd hade åtskilliga tidningar i vårt land inte kunnat fortsätta sin utgivning. När riksdagen 1972 beslöt att utvidga annonsskatten till en allmän reklamskatt, motiverades detta bl.a. med att man därigenom ville undvika en snedvridning av reklammarknaden till pressens nackdel. Bestämmelserna för beskattning av annonser och reklam reviderades vid 1974 års riksdag. En del av de nu gällande reglerna tillämpas sedan den 1 september 1974. De har med andra ord varit i kraft en mycket kort tid. I samband med förra årets riksdagsbehandling ägnade vi oss åt en ganska ingående detaljgenomgång av bestämmelserna. Därför finns det kanske inte skäl att nu upprepa detta. Utskottet har i år haft att ta ställning till nio motioner med yrkanden, som har omfattat allt från en avveckling av skatten på annonser och reklam till detaljändringar av nuvarande bestämmelser. Eftersom yrkandena om en avveckling av skatten inte följts upp i någon reservation utan endast har resulterat i ett särskilt yttrande, avgivet av moderaternas och folkpartiets företrädare i utskottet, hade det kanske inte funnits anledning att behandla motionerna mer ingående än som har skett i utskottets betänkande. Nu har emellertid herr Andersson i Örebro tydligen inte kunnat acceptera den behandling som hans partivänner i utskottet har bestått motionerna med, utan han har ställt ett yrkande som går utöver hans partivänners yrkande i utskottet. Han föreslår nämligen att reklamskatten skall slopas. Det kan då finnas skäl att klara ut att ett bifall till detta förslag skulle innebära ett inkomstbortfall på i runt tal 100 milj.kr. I budgeten för 1975/76 är inkomsten upptagen till 111 milj.kr. Herr Andersson säger att det finns andra objekt som bättre lämpar sig för beskattning. Det står också i hans motion. Tråkigt nog har motionärerna uraktlåtit att ge några som helst exempel på sådana objekt. Det hade varit ganska intressant om motionärerna samtidigt hade talat om var man skall ta in 111 milj.kr., när reklamskatten avvecklas. Behandlingen av övriga motioner har resulterat i att utskottet föreslår två ändringar av gällande bestämmelser samt i ett reservationsvis framfört yrkande av de borgerliga ledamöterna i utskottet.

Bl. a. är det här fråga om informationstidningar som utges med hjälp av partistödsmedel. Utskottet har tillgodosett motionerna i detta stycke genom ett tillägg till 4 §, som gör att man från annonsskatt undantar publikationer av det slag som motionärerna har angivit. Herrar Träff och Hyltander har i den tidigare nämnda motionen 1091 tagit upp ett annat problem, som utskottet har tagit fasta på och söker rätta till. Det gäller den möjlighet att undgå skatt som funnits genom att framställa annonsbilagor hos någon annan än huvudpublikationens utgivare. Utskottet har tillmötesgått motionärerna och har alltså täppt till den möjligheten genom ett tillägg till 5 och 6 §§. Den till betänkandet fogade reservationen tar upp frågan om behandlingen i skattehänseende av reservdelskataloger, prislistor m.m. Den förändring av beskattningen som 1974 års riksdag beslutade innebär att trycksak med ett avsättningsfrämjande syfte betraktas som reklamtrycksak och alltså beskattas. Bestämmelserna, som reservanterna nu vill ändra på, trädde i kraft den I september 1974 och tillkom främst för att förenkla tillämpningsbestämmelserna och minska antalet undantag från beskattningen. Utskottet har kunnat konstatera att den vidtagna förändringen medfört väsentliga fördelar för beskattningsmyndigheten och är nu inte berett att återigen ändra bestämmelserna. Reservanternas argumentering för att undanta reservdelskataloger, prislistor m.m. från beskattningen är ingalunda invändningsfri.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
Herr talman! Herr Carlstein inledde sitt anförande med en liten historieskrivning över annonsoch reklamskatten. Jag har ingen anledning att invända mot den, men jag kan fylla på den med att konstatera att det var socialdemokraterna och centern som utgjorde majoriteten i riksdagen när denna skatt infördes. Jag skall gärna göra det erkännandet därför att vi aldrig yrkat på att reklamskatteförordningen skall upphävas. Vad vi yrkar på nu är en smärre ändring. Därav följer alltså att jag inte har särskilt mycket till övers för det yrkande som framställts av herr Andersson i Örebro. Jag har yrkat bifall till reservationen och i övrigt till utskottets hemställan och behöver därför inte yrka avslag på det yrkande herr Andersson har ställt under debatten. Vad beträffar den smärre ändring som vi föreslår i reservationen är det i och för sig riktigt som herr Carlstein säger, att det beslut som vi vill ha undanröjt trädde i kraft den 1 september 1974. Det har sagts att detta beslut har givit en viss effekt på så sätt att det uppstått färre problem med gränsdragningar. Jag kan hålla med om att det är på det sättet, men vi står ändå benhårt fast vid att man inte skall ha kvar en bestämmelse som innebär beskattning av trycksaker som klart och tydligt saknar reklamvärde. Jag anser att i det fallet får man dras med gränsdragningsproblemen och försöka hitta några gränser. Annars går man ifrån en väsentlig princip. Är det meningen att beskatta trycksaker som har reklamvärde, så skall vi naturligtvis stanna vid att beskatta sådant som verkligen innehåller reklam och undanta allt annat. Det är den enkla princip som ligger bakom reservationen, och jag kan inte förstå annat än att vi bör hålla fast vid den principen. Annars kommer vi att få det ytterst besvärligt med reklamskatteförordningen över huvud taget.

Herr talman! Herr Carlstein nämnde i sitt anförande att ett av yrkandena i den motion, som jag står som första namn på, innebar att man täppte till en lucka i lagen. Jag är medveten om det. Jag är också klar över att de som i fortsättningen genom denna åtgärd kommer att få betala reklamskatt på en produkt som de tidigare inte behövt betala sådan skatt på inte kommer att vara särskilt entusiastiska för det. Men jag hoppas att det förhållandet att man nu försöker rätta till fel åt båda håll skall tas som bevis för hur angelägen man är att få en i och för sig mycket märklig och svårtolkad lag någorlunda tillfredsställande. Därför hade det varit angenämt om man i bedömningen åt andra hållet hade varit lika generös och lika snabb i handling. Jag har litet svårt, herr Carlstein, att hänga med i den här motiveringen för reklamskatten, när man tillämpar den på detta sätt. Enligt historieskrivningen införde man ju skatt på reklamtrycksaker för att undvika en snedvridning i förhållandet till skatt på annonser. De reklamtrycksaker, som reservanterna nu vill undanta genom en ganska enkel skrivning i anvisningarna till lagen, kommer väl ändå inte att på något sätt medverka till att en sådan snedvridning kan uppstå. Det finns ju ingen möjlighet för Fläktfabriken att annonsera i tidningar som alternativ till den trekilos katalog som jag visade upp. Därför är det väl tvivelaktigt om utskottsmajoriteten behöver visa sådan rädsla som den gör för att att området för undantag möjligen skulle kunna bli litet för vitt, när denna vidsträckthet i varje fall inte står i motsatsställning till motivet för införandet av lagen om denna skatt.
Herr talman! Det har sagts att det här skulle vara ett olycksfall i arbetet. Det var herr Träff som i sitt första inlägg sade att den här beskattningen har drabbat kataloger, prislistor osv. I så fall var det ett lyckat olycksfall, för det har obestridligen medfört att lagen blivit lättare att tillämpa än den var tidigare. Herr Sundkvist har också vitsordat att det har underlättat tillämpningen av lagen. Sedan kan man naturligtvis, som herr Träff gör, visa upp en stor katalog från Svenska Fläktfabriken och säga att i denna katalog förekommer ingen reklam. Men om man undantar trycksaker som innehåller affärsteknisk information om priser, produkter, sortiment eller motsvarande, är jag ganska säker på att man bland dessa produkter snart kan hitta sådant som också innehåller reklamoch säljargument. Jag tror mig kunna leta fram prislistor och kataloger som utöver artikelnummer och vad det kan vara också har en rad argument som är säljande. Därför är det en utomordentligt svår och grannlaga uppgift att avgöra vilka som skall beskattas och vilka som skall undantas i fortsättningen. Vi har valt att ta olägenheten att vissa saker av den typ herr Träff visade upp blir föremål för beskattning. Andra som har ett reklamsyfte drabbas också. Det blir både fördelar och nackdelar, men jag är medveten om att det underlättar för oss att tillämpa en lag som vi har, och det tycker jag är det väsentliga. Jag tycker herr Andersson i Örebro gör det lätt för sig när han säger, att han visserligen är medveten om att det blir ett hål på 111 milj.kr., men det överlåter han frikostigt åt regeringspartiet att fylla ut. Om vi nu skall diskutera vem som har mest fantasi i skattefrågor, tror jag man kan säga att herr Andersson vinner med åtskilliga hästlängder. I skatteutskottet har vi verkligen erfarenhet av vilka fantasiprodukter som herr Anderssons parti kan åstadkomma när det gäller att hitta på nya skatter.
Herr talman! Försöket från min sida, herr Carlstein, att beskriva vad som hänt som ett olycksfall i arbetet var nog närmast ett försök att tolka saken så välvilligt som möjligt. Det ställningstagande som togs förra året och som fick denna effekt står ju inte i överensstämmelse med ursprungsmotiven för reklamskattens införande. Detta är för mig avgörande i det här fallet. Jag är alldeles klar över att det bästa sättet att förenkla tillämpningen av en bestämmelse är att göra den så generell som möjligt. Skulle man fortsätta logiken i det sammanhanget, skulle det ju innebära att man utsträckte skatten till alla trycksaker över huvud taget. Det är enligt min mening en ganska farlig väg att gå. Det måste väl i klartext betyda att de fiskala intressena direkt tagit över de motiv som ursprungligen fanns för att införa denna reklamskatt. Jag tycker fortfarande att det är en olycka att den över huvud taget kom till.
Herr talman! Herr Carlsteins bedömning av vem som har den största fantasin får väl stå för hans egen räkning. Men vi från folkpartiet har inte så fantastiskt stor fantasi att vi kan uppfinna en sådan krånglig skatt som annonsoch reklamskatten, som nu diskuterats under så många år. Jag tror knappast vi når upp till regeringspartiets förmåga i det avseendet.
Herr talman! Till herr Andersson i Örebro vill jag bara säga att så särdeles många år kan den inte ha diskuterats, eftersom den infördes den 1 juli 1971.

Herr talman! Jag förstod att herr Carlstein var något missnöjd med att herr Andersson i Örebro yrkade bifall till den motion som inte hade vunnit hans partikamraters — och inte mina heller vad den delen beträffar — stöd i utskottet. Men det är så mycket i den nya riksdagen som har förändrats så även på sådana traditioner får vi rucka en aning. Så mycket mer, herr Carlstein, som våra partivänner i ett särskilt yttrande uttryckligen förklarat att de principiellt delar motionärernas mening vad gäller reklamskattens fortsatta existens, men att de resignerat inför utskottsmajoritetens brist på lyhördhet för deras synpunkter. Under sådana förhållanden tycker jag mycket väl man kan använda några minuter här i kammaren till att plädera för sin motion. Och jag skall här göra det för motionen 427, som jag står som första namn på. Den motionen — låt mig säga det med detsamma — har till syfte att i första hand utjämna den diskriminerande särbehandling som den periodiska pressen i skattehänseende, som det är fråga om i dag, men även i andra avseenden är utsatt för jämfört med dagspressen. Det finns alltså rimliga rättviseskäl att ändra på detta oriktiga konkurrensförhållande. Det behöver inte nödvändigtvis innebära — tvärtom skulle jag vilja säga —- att man belastar dagspressen i samma mån som man nu gör med den periodiska pressen utan självklart menar jag att man skulle kunna åstadkomma konkurrens på lika villkor genom att häva den extra belastning som den periodiska pressen är utsatt för. Den periodiska pressen har alltså en reklamskattebelastning som är nästan dubbelt så hög som dagspressens. Det betyder väldigt mycket. Därtill kommer att den är momspliktig och det tynger ännu mer. Var och en inom den branschen har klart för sig att dessa tidningar är ytterligt priskänsliga. De extra kostnader som den periodiska pressen har — och även populärpressen, som vi kallar den — rör sig om uppemot 50 öre per exemplar, och då förstår vi att marknadsföringen av deras produkter blir avsevärt försvårad. Det vittnar också utvecklingen under det gångna året om. Medan annonsvolymen visat en gynnsam utveckling hos dagspressen har den hos den periodiska pressen visat en ytterligt ogynnsam utveckling. Det medför hot om företagsnedläggningar och risk för personalinskränkningar. Det är en politik som jag trodde att de makthavande här i landet inte gärna skulle vilja medverka till. För att ge den kompletta bilden av den periodiska pressens konkurrenssituation kan jag omtala att det är ett ackumulerat missförhållande som den drabbas av. Det finns nämligen andra förmåner som dagspressen har, men som den periodiska pressen inte har. Jag skall räkna upp några. T. ex. har den periodiska pressen inte tillgång till pressens lånefond, den får inget distributionsbidrag, den får inget produktionsstöd och den har inga posttaxefördelar, vilket dagspressen har. Det är en ackumulerad extra belastning som gör populärpressens konkurrenssituation mycket besvärlig. Det gör att de som verkar och lever inom den branschen känner berättigad oro inför framtiden. Jag skall inte uppehålla mig längre vid detta. Jag har med sympati hört herr Andersson i Örebro yrka bifall till min motion i den del den avser reklamskatten, och jag instämmer självklart i det yrkandet. Jag yrkar dessutom bifall till min motion i vad den avser en översyn av mervärdeskattens uttagande i den anda som motionen talar om och som jag har förklarat.

Herr talman! Jag har i motion nr 440 fäst uppmärksamheten på det orimliga förhållandet att reklamskatten har kommit att drabba konsumentupplysning, vilket knappast varit avsikten. Den allmänt accepterade uppfattningen från alla partiers sida är ju att man skall främja konsumentupplysning. Komsumentupplysning har i Sverige under decennier betraktats som nödvändig för att konsumenterna skall kunna hushålla med sina resurser på ett förnuftigt sätt. Sverige har varit ett föregångsland på detta område. På 1960-talet diskuterades konsumentupplysningen i en rad offentliga utredningar, och man formulerade också klara distinktioner mellan reklam och konsumentupplysning. I konsumentdebatten var det viktigt att hålla isär begreppen, eftersom syftet med konsumentupplysning och reklam var så olika. I maj 1972 tog riksdagen under stor enighet ställning till riktlinjer för och organisation av samhällets konsumentpolitik. Beslutet innebar bl.a. inrättandet av konsumentverket. Det huvudsakliga målet för konsumentpolitiken är enligt beslutet att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden. Detta mål kan i första hand nås genom att hushållen ges bättre möjlighet att planera den egna verksamheten, bl.a. genom att de får bättre information om marknadens utbud och om olika sätt att tillgodose de egna behoven. Som en av förutsättningarna för att nå det angivna målet angavs medverkan från producenter och distributörer, bl.a. i utformningen och spridningen av konsumentupplysning. Riksdagen fastslog att huvudprincipen härvidlag bör vara att det skall åligga företagen att lämna sådan information. Samma år, i november, infördes reklamskatten genom förordningen om skatt på annonser och reklam. I denna förordning antyds visserligen ingenstans att konsumentupplysning skall betraktas som reklam. Men riksskatteverkets olika beslut och regeringsrättens domar har inneburit att reklambegreppet nu faktiskt utvidgats till att omfatta även konsumentupplysning. Detta strider enligt min mening klart mot den allmänt vedertagna uppfattningen här i landet att konsumentupplysning och reklam inte är att betrakta som synonyma begrepp. Riksdagens beslut om konsumentpolitiken innebar bl.a. att stimulera och intressera näringslivet att ta ett större ansvar för konsumentinformationen. Man öppnade vägarna för ett större näringslivsengagemang i dessa frågor. Tillämpningen av reklamlagen sätter nu käppar i hjulet för en sådan utveckling. Enligt min uppfattning är detta förhållande oacceptabelt. Jag sade tidigare att avsikten med reklamskatteförordningen knappast varit att belasta konsumentupplysningen med skatt. Men genom att reklamskatteförordningen helt saknar anvisningar om vad som menas med konsumentupplysning finns det heller ingen vägledning för riksskatteverkets jurister när det gäller att ta ställning till att befria konsumentupplysning från reklamskatt. Resultatet blir därför att riksskatteverket tvingas, enligt 1§ p.6 i förordningen, att tolka trycksaker med konsumentupplysning som trycksak som framställts huvudsakligen i syfte att offentliggöra reklam. Jag har i min motion nämnt att konsumentkooperationen i sina stadgar har bestämmelser som ålägger rörelsen en informationsskyldighet på det konsumentpolitiska området. Alltsedan kooperationens tidigaste barndom har den seriöst sysslat med konsumentinformation. Långt innan staten började engagera sig i konsumentfrågorna var detta en angelägen uppgift för den konsumentkooperativa rörelsen. Det kan inte vara rimligt att samhället nu skall bestraffa denna i sig samhällsviktiga verksamhet med reklamskatt. För konsumentverket, som har till uppgift att förverkliga riksdagens beslut om konsumentpolitik, är reklamskatten som drabbar konsumentupplysning ett stort bekymmer. I enlighet med de instruktioner som gäller för konsumentverket har verket upptagit förhandlingar med näringslivet om samarbete angående olika informationsprojekt. Konsumentverkets styrelse anser det viktigt att ett sådant samarbete — inte minst när det gäller distribution av informationsmaterial — kommer till stånd, eftersom näringslivet förfogar över kanaler som i annat fall mer eller mindre skulle vara stängda för verket. Dess kommersiella kanaler är av stor betydelse, bl.a. när det gäller konsumentverkets möjligheter att nå ut till resurssvaga konsumenter. Konsumentverket har inte resurser att ensamt svara för denna del av konsumentinformationen och anser inte heller att det skall göra det. Konsumentverket har inhämtat ett preliminärt muntligt besked från riksskatteverkets punktskattesektion, som innebär att reklamskatt bör utgå på det material som konsumentverket i samarbete med näringslivet tar fram, eftersom det rör sig om produktorienterad information och denna till vissa delar bekostas av näringslivet. I praktiken har det ju visat sig att reklamskatten avsevärt försvårar konsumentverkets möjligheter att via förhandlingar genomföra samarbetsprojekt med näringslivet. Det är också klart att reklamskatten utgör ett hinder för ett fortsatt utvidgat samarbete med näringslivet i dessa frågor. Jag vill gärna understryka att den merutgift som reklamskatten utgör inte är det enda hindret. Det finns också en viktig psykologisk aspekt med i bilden. Näringslivet ges möjlighet att använda reklamskatten som ett argument mot ett informationssamarbete med konsumentverket. Man accepterar helt enkelt inte att betala reklamskatt för konsumentupplysning och finner det då rimligare att använda pengarna för traditionell och mer säljstimulerande marknadsföring. Konsumentverket samarbetar f. n. med Motorbranschens riksförbund om en folder som handlar om köp av begagnad bil. Den bekostas till stor del av MRF och kommer att spridas bl.a. genom denna organisations medlemsföretag. Verket planerar även att i samarbete med olika delar av näringslivet framställa faktablad, som ger möjlighet att jämföra olika produkter. Ett aktuellt exempel är faktablad om bilar. Faktablad för fritidsbåtar och utombordsmotorer planeras också, och efter dessa riktlinjer fortsätter arbetet när det gäller andra kapitalvaror. I alla dessa projekt kommer konsumentverket att stå som garant för att informationen verkligen är relevant och användbar — med andra ord att den uppfyller väsentliga krav för konsumentupplysning. Men trots detta skall informationen betraktas som reklam enligt riksskatteverket. Jag har som ledamot av konsumentverkets styrelse velat belysa dessa konkreta problem inför riksdagen och peka på att reklamskatten i dessa avseenden försvårar konsumentverkets arbete. Mitt förslag till en lösning är att riksdagen beslutar uppdra åt regeringen att framlägga förslag om en sådan ändring i reklamskatteförordningen att trycksaker som väsentligen har karaktär av konsumentupplysning undantas från reklamskatt. Skatteutskottet säger att det självfallet skulle vara att föredra om man genom en klar gränsdragning kunde undanta konsumentupplysning från beskattning, men gränsdragningen är svårbemästrad. Med hänvisning till en dom i regeringsrätten säger utskottet att denna torde visa att det fortfarande finns möjlighet att utforma konsumentupplysning så att den befrias från reklamskatt. Utskottet anser därmed motionen besvarad. En skrift med kostinformation från ett läkemedelsföretag, avsedd att tillställas läkare som i sin tur skall dela ut den till vissa patienter, har blivit skattebefriad. Men skälet till skattebefrielsen var, enligt uppgift, att informationen gällde kostfrågor, och eftersom läkemedelsföretaget inte säljer livsmedel kunde foldern inte anses vara reklam för företaget. Tyvärr kan inte denna dom på något sätt vara till hjälp i de fall jag har beskrivit. Problemen kvarstår alltså. Statsmakterna, med allt ansvaret för konsumentpolitiken, måste emellertid föra denna fråga vidare och finna en praktisk lösning på problemet. Ett första steg mot en lösning skulle kunna vara att konsumentverket fick ansvaret att bedöma om ett informationsmaterial skall anses vara konsumentinformation och därmed ej skattepliktigt. Herr talman! Mot ett enhälligt utskott tänker jag inte yrka bifall till min motion. Jag hoppas emellertid att de upplysningar jag nu lämnat om konsumentverkets svårigheter i informationssamarbetet med näringslivet skall öppna möjligheterna att finna konstruktiva lösningar vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Det finns många bra liberala slagord, och ett av dem är att samhället skall ge den enskilde rätt och frihet att göra allt som inte skadar någon annan. Om man tillämpar det slagordet på frågan om tobaksrökning, innebär det naturligtvis att den enskilde skall få lov att röka så mycket han vill, men det borde också vara självklart att de som inte vill röka skall slippa göra det. Problematiken i det här sammanhanget är just s.k. passiv rökning, när människor som inte vill inandas nikotin tvingas göra det ändå. Var och en borde kunna hålla med om att det måste vara oriktigt. Detta är bakgrunden till att jag har väckt en motion om att man skulle lägga en viss avgift på alla tobaksvaror. Man bör kalla det luftförskämningsavgift just för att inpränta att detta faktiskt är en miljöfråga. Tobaksröken förstör miljön — inte inom en mycket stor räjong men ganska intensivt inom en rätt liten räjong. Det finns ju människor som blir akut sjuka av tobaksrök. Om man nu lade på denna avgift och kallade den luftförskämningsavgift, skulle man aktualisera problematiken för dem som använder tobaksvaror. På sikt skulle man kanske kunna få fram större hänsynstagande, och vissa myndigheter skulle kanske ingripa så att det t.ex. blev självklart att man inte röker på några sammanträden i kommunala sammanhang —- och även i en del andra sammanhang. Nu har utskottet sagt nej till detta förslag. Det är bara skatteutskottet som har behandlat frågan, och det finner jag, herr talman, något otillfredsställande, för detta är egentligen en miljöfråga som borde ha behandlats i miljöutskottet — jordbruksutskottet. Skatteutskottet säger att eftersom man avvisade motionen i fjol så avvisar man den i år. Det är ju också en motivering. Dessutom säger man att det är en princip att man inte öronmärker pengar, att man inte destinerar pengar till ett visst ändamål. Jag har ju föreslagit i motionen att man skulle använda pengarna till forskning om kärloch hjärtsjukdomar, eftersom det mest är de åkommorna som följer av tobaksrökning. Det är väl riktigt att det är en princip som vi har haft, men det är ingen som har sagt att det är en god princip — det kan kanske t.o.m. vara en dålig princip. Det säger skatteutskottet ingenting om. Herr talman! Det är inte mycket mening i att spilla mer ord på detta, och jag tänker inte framställa något yrkande.

Herr talman! Eftersom motionären inte framställer något yrkande kan jag fatta mig mycket kort. Det är riktigt, som framhölls, att skatteutskottet vid sin behandling av motionen inte haft att ta ställning till rökningens skadliga effekter utan bara till de skattemässiga synpunkterna på förslaget. Riksdagen har i många andra sammanhang sagt nej till specialdestinerade skatter, och utskottet avstyrker därför motionen. Skatten på tobaksvaror regleras i en särskild förordning, 1961:34, och utgör nu ca 85 96 av konsumentpriset. År 1971, när vi förra gången avslog herr Sjöholms motion, var den 80 96. Mycket talar för att vi har möjlighet att inom kort höja tobaksskatten ytterligare, vilket i viss mån bör trösta herr Sjöholm. När man läser herr Sjöholms motion kan man få den uppfattningen att tobaksrökare i allmänhet är hänsynslösare än andra människor, och det vägrar jag att skriva under på. Det är inte heller säkert att en särskild luftförskämningsavgift skulle föra med sig att vissa rökare tog större hänsyn. Den kan t.o.m. ha motsatta effekten, att man resonerar så att om man betalar för att få röka, då skall man också göra det. Det är alltså en effekt precis motsatt den som herr Sjöholm har tänkt sig. Vi vet att herr Sjöholm ofta talar om skatterättvisa. Han är den främste aposteln för sådan rättvisa enligt sin egen uppfattning, tror jag. Då tycker jag att de rökare som tar all möjlig hänsyn — och det finns många av den sorten —- i konsekvensens namn bör bli avgiftsbefriade. Ett sådant administrativt kineseri tror jag att vi skall försöka undvika. Jag kan också tillägga att skatteutskottets betänkande är enhälligt, och jag yrkar bifall till detta.
Herr talman! Att betänkandet är enhälligt har jag sett, och det är så mycket värre, tycker jag. Jag vet inte om jag har sagt att det skulle vara direkt hänsynslöst att röka, men jag kan hålla med om det delvis —- det kan man kanske ändå säga. När folk sitter och röker under ett sammanträde och en människa är mer eller mindre tvungen att vara närvarande och denna människa blir akut sjuk, vilket t.ex. händer den som lider av astma, då finner jag nog att det är en viss hänsynslöshet att inte beakta det. Att så vara slav under sitt begär att man måste röka trots att man skadar en människa som sitter vid sidan om, det kan vi väl kalla hänsynslöst; jag gör det. Vill inte fru Normark göra det, så bekymrar det mig inte, men det är väl en form av hänsynslöshet. Apostel har jag faktiskt aldrig kallat mig. Det hör till de ting här i världen som jag inte skulle kunna ge mig ut för att vara.

Herr talman! I en reservation till kulturutskottets betänkande nr 7 har jag yrkat bifall till en partimotion från folkpartiet, där vi vill att medel skall ställas till förfogande för en omfattande social försöksverksamhet. Vi vill pröva nya former för personligt ansvarstagande och ideellt engagemang inom olika sektorer av samhällsgemenskapen inom ramen för de ideella organisationernas och de kristna samfundens verksamhet. Vi yrkar också på att en arbetsgrupp med företrädare för de politiska partierna, de ideella organisationerna och de kristna samfunden tillsätts med uppgift att dra upp riktlinjerna för en sådan försöksverksamhet, följa utvecklingen av verksamheten, utvärdera dess resultat och föreslå de ytterligare åtgärder som erfarenheterna kan motivera. Utskottets majoritet har avstyrkt motionen genom att upprepa sin motivering från i fjol, då liknande motionsyrkanden behandlades. I den motiveringen heter det ”att det är utomordentligt betydelsefullt att folkrörelserna själva formar sin verksamhet utifrån sina egna utgångspunkter och utan styrning från statsmakternas sida”. Detta är naturligtvis riktigt, men det är knappast någon motivering för avslag på motionen. Både i folkpartimotionen och i min reservation sägs det klart ut att det är av största betydelse att de ideella organisationerna och de kristna samfunden har full bevarad frihet att arbeta utifrån sina egna ideologiska utgångspunkter utan styrning från den föreslagna arbetsgruppens sida.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 För min del är jag helt övertygad om att det är ensamheten, bristen på gemenskap med andra människor, känslan att inte behövas, att inte ha någon uppgift och ingenting att engagera sig för eller entusiasmeras av, att inte finna svar på frågan om meningen med livet som var för 65 sig eller sammantaget är orsaken till oron, otryggheten och missanpassningen. Om det förhåller sig så hjälper det inte att lyfta ut en människa ur en svår miljö, att försöka ändra hennes beteende, att befria henne från vissa nedbrytande vanor, t.ex. alkoholoch narkotikabruk. Det räcker inte att bara hjälpa henne ifrån en massa saker. Hon måste också hjälpas till någonting, till en miljö där personlig gemenskap med andra människor blir möjlig, där hon känner att hon behövs, där hon får en uppgift som inte är begränsad till den egna tryggheten och den materiella standarden utan där ansvaret för andra människor tränger undan intresset för det egna livsödet. De idéburna folkrörelsernas ungdomsverksamhet och sociala verksamhet har i dag som sin främsta målsättning att stå öppen för alla de människor som är i behov av gemenskap, att söka kontakt med dem som tycker och tror annorlunda och som beter sig annorlunda. I Lewi Pethrus stiftelse för filantropisk verksamhet fordrar man varken trosbekännelse eller dop för att öppna dörren. Och i de kristna samfundens nykterhetsrörelse är RIA-verksamheten en form av uppsökande verksamhet, där mänsklig värme och omtanke dominerar. Detta är två exempel på insatser som på ett utmärkt sätt kompletterar samhällets sociala omvårdnad. Den arbetsgrupp som föreslås i folkpartimotionen skulle till att börja med inventera vilka krafter och resurser vi har i det moderna samhället, som utöver de redan nämnda institutionerna arbetar med liknande målsättningar. Sedan skulle gruppen kunna föreslå försöksverksamhet där man utnyttjade något av det ideella engagemanget hos de tusentals ungdomsledare och socialarbetare som ofta utan ersättning satsar sin fritid just för att främja mänskliga kontakter och hjälpa människor till rätta som har hamnat i ensamhet, i svåra sociala förhållanden eller i direkt nedbrytande miljöer. De ekonomiska resurser som samhället satsade på en sådan försöksverksamhet skulle ge gott utbyte, det är jag övertygad om. Den vårdbehövande skulle förutom hjälpen att överleva också föras in i de två sektorer av mänsklig kultur som i vår tid är satta på undantag i det offentliga livet, nämligen etiken och religionen. Det är de kristna samfunden och ideella organisationerna som i vår tid har huvudansvaret för dessa två kultursektorer, till skillnad från förr då samhället officiellt dominerades av en kristen enhetskultur och ett därpå grundat normsystem. Jag tycker det finns skäl att närmare utveckla dessa tankar, eftersom jag menar att man i den allmänna debatten om samhällets vårdinsatser ofta går förbi de allra viktigaste trygghetsfaktorerna. Orsakerna till skyggheten inför dessa frågor hänger enligt min mening samman med den allmänna kulturutveckling som AIf Ahlberg bättre än någon annan jag känner till har tecknat i sin bok Teknikens himmelsfärd. Han förklarar där hur viktigt det är med balans och samspel mellan de olika sektorerna inom mänskligt kulturliv. Till den klassiska treenigheten, det sanna, det — Nr 48 goda och det sköna — dvs. vetenskapen, moralen och konsten i alla deras Torsdagen den former — lägger han en fjärde kultursektor: det heliga, religionen. Jag 3 april 1975 vill citera några rader som jag finner mer aktuella och sanna i dag än då de skrevs för femton år sedan: Främjande av ”Om någon av dessa sidor hos människan ensidigt odlas på de andras personligt ansvarsbekostnad, kommer till slut även den att bli lidande därpå. Det estetiska — tagande och ideellt livets renodling på de andras bekostnad urartar till en dekadent och kraft — engagemang lös esteticism, det moraliska till en träaktig lagisk moralism, det religiösa till bigotteri och fromleri, det intellektuella till torr och andelös intellektualism. All sund och äkta kultur och därmed allt sunt bildningsliv måste söka så allsidigt som möjligt utveckla människans olika sidor, den måste beröra människan i hennes helhet. Nu är det min bestämda tro att hela vår moderna uppfostran för ensidigt lägger an på intellektet, för litet på människans viljeoch känslosida.” Så långt Alf Ahlberg. Dessa tankar hos Alf Ahlberg kan uttryckas på många sätt och ge anledning till många frågor. Det kanske ändå förhåller sig på det sättet att vetenskapen och tekniken med alla underbara instrument som de sätter i människans händer och konsten i alla dess underbara former inte ger människan några svar på de viktigaste trygghetsfrågorna. Tänk om allt fler människor i det moderna välfärdssamhället kommer att få allt svårare att orientera sig i tillvaron därför att de tycker sig sakna karta och kompass. För min del fruktar jag att den förkrympning av de etiska och religiösa sektorerna inom kulturlivet som AIf Ahlberg varnar för kan leda fram till ett ideologiskt vacuum, som Dag Hammarskjöld har skildrat i den tänkvärda satsen: ”Demonerna kommer objudna, när huset står tomt. För andra gäster får du vackert öppna dörren.” I den situation som då uppstår — både för samhället och den enskilda människan — finns det ingen av oss som kan träda fram och påstå sig sitta inne med en allmängiltig lösning på problemen. Vad vi däremot borde kunna enas om är att de trygghetsfrågor som ingen människa kan skjuta ifrån sig, eftersom ingen av oss kan värja sig mot ensamhet, sjukdom och död, borde lyftas fram i ljuset och diskuteras av socialvårdare, lärare, ungdomsledare och föräldrar ur de mest skilda livsåskådningsmässiga eller politiska åsiktsläger. Den arbetsgrupp som föreslås i folkpartimotionen med företrädare för de kristna samfunden, de ideella organisationerna och de politiska partierna vore ett naturligt forum för sådana överläggningar. Den skulle inte komma att sakna uppslag och idéer. I samfund och organisationer, särskilt i storstäderna, finns det gott om ungdom som vill ställa upp i en försöksverksamhet som syftar till gemenskap människor emellan. Och de pengar som satsas på en sådan verksamhet skulle ge god utdelning, både ekonomiskt i form av minskade kostnader inom vårdsektorn och i övrigt i form av en rikare tillvaro för många människor som hamnat på livets skuggsida. 67 Herr talman! Med den motivering jag nu har lämnat yrkar jag bifall till reservationen i kulturutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Då jag nu här skall föra utskottets talan, skall jag inte som herr Enlund åberopa en rad tänkare som givetvis i och för sig har tänkt väl. Jag skall i stället söka tänka praktiskt med utgångspunkt från de erfarenheter jag har av ett mångårigt arbete inom de ideella och politiska rörelserna. Det råder inga meningsskiljaktigheter mellan reservanten och utskottets övriga ledamöter om betydelsen av de ideella folkrörelser vi har i vårt land. Vi är överens om att dessa är en tillgång. Men om man nu sätter i gång en försöksverksamhet, herr Enlund, så skall den väl ändå leda till något. Det blir då fråga om att utfärda något slags rekommendation som — det vet herr Enlund — inte alla organisationerna kommer att kunna godta. De vill själva utforma sin verksamhet. Det är inte möjligt att finna den verkligt fina lösningen, en lösning som skulle passa alla organisationer.

Man försöker också utvärdera de försök man gör. Inom en förening tar man kanske initiativ i syfte att nå ut och få med fler i organisationen. Man finner att man lyckats utmärkt och sprider då detta vidare till andra föreningar, och riksorganisationen får veta att i det distriktet eller i den delen av landet har bedrivits en verksamhet som slagit väl, som man ofta uttrycker sig. Det arbetssättet passar då för den organisationen; och genom att arbeta på sitt sätt når man människor som gärna vill komma med. Men det är inte alls säkert att en annan organisation anser sig ha möjlighet att tillämpa den första organisationens arbetssätt, eftersom det kanske inte passar för dess medlemmar. Därför tror jag att man får det bästa resultatet om varje organisation formar sin egen verksamhet och bedriver försöksverksamhet inom de egna leden.

Häromdagen sade en äldre person att det alltid har varit besvärligt att vara ung men att det är svårare nu än någonsin därför att det nu kommit in narkotika i sam hället. Narkotika är långt värre, sade han, än det alkoholmissbruk som förekom förr i världen, och som också förekommer nu. — Så kan man göra sina bedömningar, men i en förening kan det ju hända att ingen har märkt att narkotika varit till något besvär, däremot alkoholen. Det är därför Nr 48 möjligt att man hellre vill sätta in information om alkoholens skade Torsdagen den verkningar, medan en annan förening kanske finner större behov av in 3 april 1975 formation om narkotika. Jag är fullt enig med herr Enlund om att det måste vara svårt för Främjande av både unga och äldre människor att vara ensamma och att vi bör hjälpa = personligt ansvarsdem till gemenskap i vår föreningsverksamhet. Det behövs ingen speciell — tagande och ideellt utredning för att konstatera det. Att ensamheten är svår vet vi redan, engagemang och att de olika ideella föreningarna gärna hälsar ensamma människor välkomna och bjuder dem trevliga program och umgänge under trivsamma former vet vi också. Därför kan vi inte komma längre på den vägen. Att man skall ta personligt ansvar har herr Enlund fullständigt rätt i. Vi kan inte bygga upp våra föreningar med mindre än att det i ledningen finns folk som tar sitt ansvar. Sedan måste vi såsom medlemmar i våra organisationer arbeta för att nå de mål som organisationen har. Jag kan bara säga till herr Enlund att vi inte blivit övertygade om att den utredning som han önskar skulle leda till det fina han eftersträvar. Varje organisation måste ta sitt eget ansvar och vinna människor som vill ideellt engagera sig och genom sin folkrörelseverksamhet medverka till ett lyckligare folk i ett lyckligare samhälle. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till kulturutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande inledde sitt anförande med att säga att han skulle tänka praktiskt, och han konstaterade sedan att de tänkare som jag hade citerat tänkte väl. På detta vill jag svara att det går att tänka både väl och praktiskt. Sedan säger herr Mattsson i Lane-Herrestad att det förslag som vi ställer och som vi yrkar bifall till måste leda till någonting. Ja, det är klart att det skall leda till någonting. Jag vill ytterligare understryka vart det skulle kunna leda. Jag kan till att börja med hänvisa till de exempel som nämns i motionen — Lewi Pethrus” stiftelse för filantropisk verksamhet och de kristna samfundens RIA verksamhet. Jag tror att samfunden och de ideella organisationerna förfogar över stora personella resurser, framför allt ungdomar, som ingenting hellre önskar än att engagera sig frivilligt i en uppsökande verksamhet bland människor som behöver en ny gemenskap. Men de saknar ekonomiska och administrativa resurser och i många fall också kontakter med de samhällsorgan som sköter t.ex. kriminalvård och ungdomsvård. Här skulle den arbetsgrupp som vi föreslår kunna hjälpa till. Herr Mattsson sade att dé rekommendationer som så småningom måste utfärdas inte skulle kunna accepteras av alla. Här tycker jag nog att herr Mattsson argumenterade som om det skulle vara fråga om pekpinnar och generella förordningar som ovillkorligen måste accepteras av alla 69 samfund och organisationer som kan tänkas vilja engagera sig i denna verksamhet. Men i motionsyrkandet är det fråga om att starta en försöksverksamhet och få till stånd samtal i en arbetsgrupp mellan företrädare för alla de berörda parterna. Man underskattar säkerligen den arbetsgruppens möjligheter om man argumenterar så som herr Mattsson gör. Jag tror vidare, herr talman, att det inte bara är fråga om att ge samfund och organisationer ekonomiska resurser — ännu viktigare är att samhällsorganen inom vårdsektorn får kontakt med de ideella organisationerna. Om de människor som lever i en etiskt eller livsåskådningsmässigt torftig miljö skall kunna hjälpas på lång sikt måste tomrummet på något sätt fyllas ut. På den punkten är det enligt min uppfattning mycket viktigt med en dialog mellan de myndigheter som har hand om den vårdande verksamheten och de ideella folkrörelserna.
Herr talman!

Är det inte att gå för långt om man tror att ungdomar inte vet vart de skall vända sig för att kunna komma med i kristet, socialt eller politiskt arbete? Jag undrar om inte herr Enlund har en alltför stark tro på denna utredning och på arbetsgruppens möjligheter.
Herr talman! Jag tror säkerligen att man på det lokala planet kan ta kontakter mellan de ideella organisationerna och de berörda myndigheterna. Men jag tror att det blir mycket mödosamt att komma någon vart genom lokala initiativ. Dessutom kommer dessa kontakter att utfalla mycket olika. Vad vi eftersträvar med vårt förslag är att få till stånd en försöksverksamhet som skulle kunna fungera som mönster på en rad orter. Det är alltså inte tänkt att man från början skulle starta på ett mycket brett fält. Vi tror att den här försöksverksamheten behövs om vi skall komma någonstans.